Fru talman! Omkring en vecka har Torgny Larsson haft på sig att fundera över vad han skulle säga med anledning av den debatt som inleddes i förra veckan. Han har då gjort den fantastiska upptäckten att vänsterpartiet kommunisterna, miljöpartiet, folkpartiet och centern har något olika ståndpunkter. Såvitt jag förstår gav han ett ganska korrekt referat av våra ståndpunkter. Men den mest intressanta frågan är ju: Vad står socialdemokratin? Jag påpekade att socialdemokraterna har samlat sig till ett yttrande som omfattar fyra och en halv rad som majoritetsskrivning i betänkandet. Som en reflexion av vårt största partis ställningstagande i stat-kyrka-frågan är det en aning magert. Nu ges det tillfälle för Torgny Larsson att inte bara recensera andra partier utan även tala om vad han och hans parti vill. Torgny Larsson säger att svenska kyrkan inte är någon förening. Med det antyder han väl att frikyrkorna skulle vara föreningar. Det är de möjligen om man ser det ur det perspektiv som den föreningsrättsliga lagstiftningen anger. Men skillnaden, Torgny Larsson, är att svenska kyrkan är en kommun. Vi har kyrkokommuner. Det är den enda kyrka i världen som har valt att ha den civilrättsliga formen av en kommun. Det antyder problemet. Det illustreras ytterligare av att de svenska frikyrkorna inte har några medlemsavgifter. Men svenska kyrkan har medlemsavgifter, som man driver in av hjälp av kronofogden! Det illustrerar de fullständigt avvita förhållanden som här råder. Denna fråga har diskuterats mycket länge. Socialdemokraterna skrev in i sitt partiprogram 1920 att man skulle ändra på detta. Så här sjuttio år senare kanske man ändå skulle kunna begära att socialdemokraterna samlade sig till att tycka någonting i sak och inte bara hänvisa till andra partier eller vad olika partiers representanter säger i kyrkomötet. Jag säger detta också av omso:g om den kyrka som Torgny Larsson tjänar.

Fru talman! Jag fick två direkta frågor av Torgny Larsson. Jag tycker inte att det är någon svårighet att svara på någon av dem. Han frågar varför vi talar om kyrkan och samhället. Det gör vi därför att svenska kyrkan i allra högsta grad verkar i samhället och är en del av samhället. Vi har inget statskyrkosystem. Mig veterligt var Italien det sista land i Europa som för några år sedan avskaffade statskyrkosystemet och strök det ur sin grundlag. Bo Hammar upphöjde visserligen i torsdags ateismen i Sovjetunionen till statsreligion, men det bortser jag ifrån. Exempel på den samverkan i samhället som svenska kyrkan får möjlighet till och garanti för är den samverkan man har på det kommunala planet när det gäller barnomsorg och socialt arbete. Vi har också det ekumeniska samarbetet, som utvecklas alltmer. Jag vill inte frånkänna de fria samfunden deras roll i samhället. Svenska kyrkan och en del av samfunden går nu vidare i det arbetet. Det pågår ett samarbete mellan svenska kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Det har också inletts ett samarbete med Svenska missionsförbundet liksom Metodistkyrkan. Detta är talande exempel på samverkan som placerar svenska kyrkan i samhället. Torgny Larsson tar upp frågan om en folkomröstning och hur den skulle gå. Det har vid tidigare folkomröstningar gjorts uttalanden om en folkomröstning av detta slag. Om vi har missbedömt den opinion som är så stark i dag, får den komma till uttryck i en folkomröstning. Den sista fråga som Torgny Larsson ställde var den enklaste att svara på, eftersom jag inte var med på 1988 års kyrkomöte. En expertutredning kan vara en bra grund för diskussionerna om det blir aktuellt, som Torgny Larsson själv sade. Denna utredning är ju förutsättningslös.
Fru talman! Jag kan nöja mig med att instämma i vad Jan-Erik Wikström sade här tidigare. Jag tycker att det är fullständigt bedrövligt att socialdemokratin efter sjuttio år inte kan samla sig till ett principiellt ställningstagande i frågan om förhållandet mellan stat och kyrka. När jag hörde Torgny Larsson tidigare undrade jag om jag befann mig på kyrkomötet eller i Sveriges riksdag. Detta är väl ändå ett beslut som de folkvalda skall fatta, de som är valda av hela vårt folk. Det är ett ganska självklart beslut, tycker jag, nämligen ett beslut om ett snart skiljande av kyrkan från staten. I morse röstade socialdemokraterna mot kravet på införande av republik. Detta är ett krav man har haft i partiprogrammet i hundra år. Kravet på kyrkans skiljande från staten har man haft nästan lika länge. Ändå vill Torgny Larsson bara hänvisa till fortsatta utredningar. Jag tycker att det är ganska ynkligt. Jag vill yrka bifall till de två reservationer som kräver snara åtgärder i denna fråga. Fru talman! Får jag avslutningsvis säga att jag inte påstod förra veckan att ateismen var statsreligion i Östeuropa. Jag påstod att marxism-leninismen var det.

Fru talman! Vi inledde ju våra anföranden för fem dagar sedan. I denna märkliga debattomgång får jag hänvisa till allt klokt som jag sade då. Torgny Larsson, som jag nu har begärt replik på, gjorde en sammanfattning av den debatten som inte får stå oemotsagd. Jag vill markera vad vi moderater har sagt i betänkandet. Vi har instämt i att man bör avvakta de bägge stora utredningarna, utredningen om ekonomiska förutsättningar och utredningen om dopoch kyrkotillhörighet. Jag vill också instämma i de reservationer vi har framlagt. Torgny Larsson förde ett, som jag tycker, grumligt resonemang om hur man skall tackla medlemsreglerna. Där vill jag att han uttrycker sig tydligare. De medlemsregler vi har i dag reglerar alltså samspelet mellan individen och kyrkan. Sedan finns det också, som Jan-Erik Wikström har markerat, en offentligrättslig ställning för svenska kyrkan. Men vad var det för medlemsregler som Torgny Larsson här plötsligt ville ha? Bo Hammar sade att detta inte är något kyrkomöte. Det har han rätt i. Men några av oss är mycket engagerade i dessa frågor även i kyrkomötet. När kyrkomötet har diskuterat stat-kyrka-frågan och medlemsreglerna har man inte gjort någon markering av det slag som Torgny Larsson här gör, om en alldeles ny medlemsregel. Jag vill också, som jag sade i torsdags, markera att det i grundla gen är inskrivet att ändring av svenska kyrkans medlemsregler endast kv': ske med kyrkomötets samtycke. Det kan aldrig bli så att en riksdag plötsligt bestämmer detta, Torgny Larsson, utan det skall ske med kyrkomötets samtycke. Jag förstod på Torgny Larsson att han och jag har ungefär samma inställning i frågan om kyrkans valdag. Det var bra det. Men då tycker jag att Torgny Larsson skulle dra den korrekta slutsatsen av det resonemang han för, nämligen att vi bör ändra dessa regler, precis som författningskommittén diskuterade. Jag förstod att Torgny Larsson inte ville ge biskoparna ställning som ledamöter i kyrkomötet. Detta har vi diskuterat länge. Jag är litet förvånad över detta, Torgny Larsson. Vi två har ungefär samma erfarenheter, vi har arbetat med dessa frågor under lika lång tid. Vi vet hur reglerna i dag är inom kyrkomötet för biskoparna, och jag utgår från att Torgny Larsson delar min uppfattning att biskoparna i dag inte är aktiva på kyrkomötet. I och med att de inte är aktiva på kyrkomötet borde vi rimligen använda deras kapacitet, teologiskt och organisatoriskt, genom att ge dem detta ledamotskap. Sedan till frågan om kyrkofonden. Torgny Larsson talar här, om jag nu får formulera mig så, som en riktig socialist. Det är rätt märkligt att beslut om kyrkans pengar, som genereras genom kyrkans verksamhet, fattas av en styrelse där staten har majoritet. För mig är detta ett alldeles orimligt ställningstagande. Jag upprepar mitt bifall till den moderata reservationen vad gäller kyrkofondens styrelse.

Fru talman! För att inte Bo Hammar skall fortsätta att tro att vi är på kyrkomötet skall jag inte på Göran Åstrands fråga om biskoparna svara mer än att helt kort säga att jag anser det vara odemokratiskt att somliga skall vara självskrivna medan huvudparten av ledamöterna är valda. Jag vill på ett annat sätt ge biskoparna möjlighet att kunna delta. Det är enligt min mening snarare tyngden i argumenten än rösträtten i sig som är det viktigaste för att vi skall lyssna på biskoparna. Göran Åstrand säger att jag är grumlig. Det beror nog i så fall på tidsbristen. Det finns en rad olika skäl till att de nuvarande reglerna för medlemskap måste ändras. Jag skall bara nämna två exempel. Om ett par adopterar ett utländskt barn och döper det, blir detta barn inte automatiskt medlem i kyrkan. Det är en orimlighet. Ett annat skäl till att reglerna behöver ändras är att man när ett barn föds först måste ta reda på om föräldrarna är gifta med varandra eller inte. Det är alltså olika regler som gäller beroende på om föräldrarna är gifta med varandra eller inte. Om de är ogifta och fadern är medlem medan modern inte är medlem, blir barnet inte medlem. Men om föräldrarna efter fem år gifter sig, blir barnet medlem genom att föräldrarna gifter sig. Detta är alltså ett exempel på hur reglerna fungerar. Och jag anser inte detta vara grumligt, tvärtom. Jan-Erik Wikström utgår hela tiden från sitt frikyrkotänkande. Jag har naturligtvis full respekt för det. Vad jag här sade hade jag faktiskt tänkt ut för en hel vecka sedan, så jag har inte behövt titta efter. Jag kunde genast kon statera att Jan-Erik Wikström då läste innantill ur folkpartiets reservation. Jag har alltså i så fall på två ställen kunnat konstatera vad det är han säger. Det finns någonting mycket grundläggande som ni missionsförbundare måste ha klart för er, nämligen att vårt problem inom svenska kyrkan är hur vi skall kunna lösa frågan om ekonomin. Vi har inom svenska kyrkan en helt annan medlemssyn. Över 90 96 av människorna i landet är med i kyrkan. Vi har en annan tradition än vad ni har. Dessutom har vi i dag inte samma typ av statskyrka som för 50 år sedan. Det pågår en långvarig process. Här kan nämnas 1952 års religionsfrihetslag och kyrkomötesreformen 1982, genom vilken kyrkan nu i många avseenden själv kan fatta beslut. Det har alltså pågått och det fortsätter att pågå en process på detta område. Sedan kan Bo Hammar och andra anse att detta är bedrövligt och ganska ynkligt. Jag tycker att det är ganska ynkligt att använda en sådan debattmetod. Vi som är ansvariga för svenska kyrkan måste försöka se till så att det blir en rimlig och bra utveckling till fördel för kyrkan. Men i principfrågan står jag helt fast.

Fru talman! Jag frågade hur man skulle kunna göra om medlemsreglerna. Då invecklar sig Torgny Larsson i ett resonemang som pekar på vissa svårigheter. Och det är här fråga om vissa tolkningssvårigheter; det vore dumt av mig att säga någonting annat. Men hur skall vi i så fall formulera detta medlemskap? Jag vill gärna att Torgny Larsson återkommer med anledning av detta. Vi för ju denna debatt inom svenska kyrkan. Vi för den med helt andra termer, vi för den just nu med termer som är kopplade till dopet och dopets ställning. Den utgångspunkt som nu diskuteras som eventuellt krav för medlemskap i svenska kyrkan är det sakrament som dopet utgör. De administrativa synpunkter som Torgny Larsson framförde har ytterst litet med detta att göra. Sedan vill jag komma med en ytterligare liten synpunkt rörande debatten om biskoparna. Det kyrkomöte som då och då nämns i debatten har, som Torgny Larsson vet, uttalat sig om biskoparnas självskrivenhet. För mig handlar detta om kyrkosyn. Det är väl också därför som kyrkomötet har gjort ett sådant ställningstagande. Vi har en episkopal kyrka där biskopen inte bara är den ledande teologen utan även den organisatoriskt ansvarige för resp. stift. Det är i den funktionen och i konsekvens av det synsättet som kyrkomötet, och då bl.a. jag själv, menar att vi skall ge biskoparna denna självskrivenhet.
Fru talman! Torgny Larsson antyder att jag här skulle tala som frikyrkoman eller som missionsförbundare, men så är det ingalunda. Det är som ledamot av Sveriges riksdag och som liberal jag talar. Jag sade uttryckligen i mitt anförande att det var med utgångspunkt i en något så när modern syn på religionsfriheten som vi hävdar de ståndpunkter vi har fört fram. Vi har också talat om hur vi anser att man bör garantera svenska kyrkan den ekonomiska trygghet som man där behöver för att kunna verka över hela landet. Det fanns för tio år sedan en modell som tolv av tretton biskopar var beredda att acceptera. Den modellen duger fortfarande. Jag skulle därför vilja sträcka ut en hand till Torgny Larsson och välkomna honom till ett ställningstagande som är principiellt entydigt, som låter sig förenas med religionsfrihetssynpunkter och som är präglat av omsorg om att svenska kyrkan skall kunna fungera över hela landet såsom kyrka.
Fru talman! Jag förstår att Göran Åstrand blev något förvånad med anledning av vad jag sade. Jag uppfattar att Göran Åstrand i likhet med många andra som är aktiva inom kyrkan är — inte sagt i någon negativ mening, men ändå -— litet låst vad gäller att man antingen skall hålla på dopet som villkor för medlemskap eller också i stort sett behålla nuvarande regler. Vad jag med mina frågor, både här och i andra sammanhang, försöker göra klart är att det kan hända att det finns alternativa lösningar. Det är enligt min uppfattning nödvändigt att få en kompromiss till stånd. Jag är nämligen mycket övertygad om att det är nödvändigt med en förändring av gällande lagstiftning, det gäller både sett från kyrkans synpunkt och från landets synpunkt. Vi kommer att fortsätta att år efter år i denna kammare ha en debatt kring motioner vilka kräver en ändring av nuvarande lagstiftning. Men jag anser det vara nödvändigt med en förändring. Vad jag är ute efter är andra, alternativa lösningar. När jag tar upp detta i olika sammanhang och påpekar orimligheterna i nuvarande lagstiftning säger man alltid, precis som Göran Åstrand gör här: ”Ja, det är klart att du har rätt i den och den frågan.” Men sedan återgår man på något sätt till den gamla, kyrkliga diskussionen om att det antingen skall vara dopet som är grunden för medlemskap eller att vi i stort sett skall behålla nuvarande regler. Det är nödvändigt med en betydande flexibilitet i tänkandet, och jag tror att Göran Åstrand gärna ställer upp bakom det. Det är önskvärt att man från moderat håll även i fortsättningen ställer sig bakom denna uppfattning. Vad jag försökte säga till Jan-Erik Wikström på den korta tid jag hade till förfogande var att det pågår en process på detta område. Jag var förste undertecknare av en av motionerna till 1988 års kyrkomöte i vilken begärdes en expertutredning. Det pågår en process, vilken för med sig att relationerna mellan kyrkan och staten håller på att förändras. Det är inte samma relationer i dag som tidigare. Jag tror att den framkomliga vägen i detta sammanhang är att ta sakerna en i taget. Jag anser det inte vara möjligt att ha de oerhört tydliga gränser mellan kyrkan och staten som man förr ansåg skulle finnas. Jag tycker i princip — det är min personliga uppfattning — att man skall ha en skilsmässa mellan kyrka och stat, men det finns åtskilliga problem som vi i så fall har att lösa. Vad som för mig är mycket viktigt är att kyrkan får goda arbetsmöjligheter. Vi får gemensamt titta på hur vi skall lösa ekonomifrågan. Den ser jag för närvarande som grundläggande.

Fru talman! Hans Leghammar instämde i mitt anförande redan innan jag har hållit det. Jag hoppas att han inte skall ångra sig. Det som jag skall framföra här gäller självklarheter i ett demokratiskt samhälle, så jag tror inte att han får någon anledning att ändra sig på den punkten. Frågan om medlemskap i svenska kyrkan ligger mig varmt om hjärtat, inte minst därför att min egen familj har drabbats i detta sammanhang. Det talade jag om redan första gången jag deltog i en kammardebatt här för fyra år sedan, då jag ville att man skulle företa en ändring av reglerna om medlemskap i svenska kyrkan. Sedan dess har i princip ingenting hänt. Kyrkan förhalar den här frågan, och det beror troligen på att majoriteten inom svenska kyrkan inte vill ha någon förändring till stånd — man tycker att det är bra som det är. Men jag tror att många faktiskt inte vet hur det fungerar i praktiken. Hela förfarandet står enligt min mening i strid med vår lag om religionsfrihet. Därför vill jag än en gång berätta vad som hände min familj och vad vi har för erfarenheter när det gäller medlemskap i svenska kyrkan. Våra barn blev anslutna till kyrkan utan att vi visste om det. Till saken hör att de vid den tidpunkten inte heller fick bli svenska medborgare, eftersom deras far var utländsk medborgare. Han var muslim. Själv tillhörde jag, då barnen föddes, svenska kyrkan. Vi tyckte att det var lämpligt att barnen själva skulle få bestämma vilken religion de skall tillhöra när de är vuxna och kan ta ställning. Lång tid efteråt fick vi reda på att alla tre barnen var anslutna till svenska kyrkan. Vi kände oss grundlurade. Torgny Larsson talar här om föräldrarätten. Vi tyckte i vår familj att vår föräldrarätt blev kränkt. Vi hade beslutat på ett sätt, och sedan hade svenska kyrkan beslutat på ett annat sätt utan att ens tala om det för oss. Nu har både barnen och jag lämnat kyrkan. Den här frågan har haft en viss betydelse vid vårt ställningstagande, så inte tror jag att svenska kyrkan kommer att vinna några själar på det här viset — tvärtom. Kyrkan registrerar således automatiskt barn som medlemmar i kyrkan om en av föräldrarna är medlem. Man frågar alltså inte. Nu har det blivit bekant att man också ansluter invandrare som blir svenska medborgare, om de angivit en viss religion. Det är minst sagt häpnadsväckande. Den här frågan kommer upp igen i samband med att vi behandlar JO:s ämbetsberättelse, eftersom frågan har anmälts till JO och även kritiserats där. Under de fyra år som jag har deltagit i den här debatten har jag fått beskedet att vi avvaktar kyrkans utredning av frågan. Men det är inte kyrkan som skall bestämma i denna fråga. Torgny Larsson påstår att inte heller riksdagen kan bestämma och att vi som reserverar oss på den här punkten inte vet om att riksdagen inte kan besluta om denna fråga. För mig är detta en konstitutionell fråga. Jag har särskilt hört mig för och fått beskedet att visst kan riksdagen besluta om att ta bort övergångsbestämmelserna. Riksdagen är suverän att bestämma detta enligt de besked som jag har fått. Något annat vore ju konstigt, eftersom det är en konstitutionell fråga. Då överensstämmer inte längre de här reglerna med religionsfrihetslagen. Det är, såvitt jag förstår, Bengt Kindbom väl medveten om. Jag tycker att Bengt Kindbom t.ex. kunde begära att vi skriver in dessa regler i grundlagen. Då skulle vi slippa den här debatten år efter år. Det är något fel när man måste smygansluta personer till svenska kyrkan eller till ett trossamfund över huvud taget. Jag tycker att det självfallet måste till en viljeyttring för att man skall bli medlem i ett trossamfund. Det kan också vara så, som i det här fallet, att föräldrarna bestämmer för sina barn. Men inte skall man gå emot föräldrarnas önskemål! I Erling Bagers och min motion har vi föreslagit att övergångsbestämmelserna skall tas bort när det gäller medlemskap i svenska kyrkan. Torgny Larsson framförde i sitt anförande att han i princip delar denna inställning, och det är jag mycket glad för att han gör. Men han reagerar för att man skulle kunna se det här som kollektivanslutning. Man kan faktiskt jämföra detta med en form av kollektivanslutning. Jag tycker att Torgny Larsson bör fundera över detta med föräldrarätten. Göran Åstrand säger att det föreligger tolkningssvårigheter, men det gör det väl inte — det är ju snarare fråga om klara regler för hur man skall gå fram. Jag tycker att Göran Åstrand borde ta avstånd från att man på det här viset kan ansluta barn och, som det visat sig, även vuxna till svenska kyrkan utan deras vetskap. Det kan väl inte vara rimligt att bete sig på det här sättet i en demokrati. Till slut vill jag instämma i Jan-Erik Wikströms anförande. Jag är varken missionsförbundare eller tillhörig något annat trossamfund, men jag delar helt de åsikter som Jan-Erik Wikström har framfört här från talarstolen i dag.

Fru talman! Jag vill bara ta upp två saker. Jag instämmer i det som Torgny Larsson sade, att vissa av de frågor som Ingela Mårtensson har tagit upp är accepterade enligt föräldrarättens principer. Jag sade i mitt anförande att man i samband med utredningen inom svenska kyrkan om dop och kyrkotillhörighet pekat på en del regler i religionsfrihetslagstiftningen och äktenskapslagstiftningen som kan verka oförståeliga i förhållande till reglerna för medlemskap i svenska kyrkan. Det kan man då rätta till. Det viktiga är dock att understryka att den här frågan ju är reglerad i vår grundlag, som övertar vanlig lag. Sedan vill jag på en punkt rätta till en sak. Ingela Mårtensson sade att alla invandrare automatiskt blir anslutna till svenska kyrkan. Så är det inte. Förutsättningen är att vederbörande är evangelisk-luthersk trosbekännare.
Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att Bengt Kindbom anser att dessa regler är oförståeliga. Men då måste man ju också göra någonting åt dem. Sedan beklagar jag om jag sade att alla invandrare blir anslutna. Förhållandet är det att om man, när man blir svensk medborgare, har kryssat för tillhörighet till en viss religion, automatiskt blir ansluten till svenska kyrkan utan att man ens får reda på det. En kvinna som blev utsatt för detta noterade efter ett par år att hon blivit ansluten till svenska kyrkan. Hon JO-an mälde detta. JO har sedan kritiserat det sätt på vilket man kan använda reglerna. Det finns alltså all anledning att ändra reglerna om medlemskap.
Fru talman! Som jag tidigare sagt är det angeläget att nuvarande regler ses över. Jag kan bara upplysa Ingela Mårtensson om, eftersom hon säger att somliga blir anslutna fastän de inte borde bli det, att det faktiskt ofta är tvärtom. Det finns många, särskilt finska medborgare, som rätteligen enligt gällande lag skulle bli medlemmar men som inte blir det. Detta förekommer särskilt i Stockholm och Göteborg, där det är den lokala skattemyndigheten som avgör vilka som skall vara medlemmar. Lagen måste naturligtvis ändras — det håller jag helt med Ingela Mårtensson om. Jag hoppas att utredningen skall leda framåt. Men först måste vi avvakta pågående utredning. Jag tycker att det är en god svensk tradition som vi skall fortsätta med.
Fru talman! Jag tycker att vi har väntat alldeles för länge i detta sammanhang. Vi kan inte bara vänta och vänta alltmedan man från kyrkan säger att frågan är under utredning. Nu är det dags att fatta beslut.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Ingela Mårtensson inte är på samma linje som hennes partivänner på kyrkomötet. Samtliga folkpartister, ja, över huvud taget samtliga på kyrkomötet har ju begärt en utredning. Jag tycker att det är självklart att regeringen då måste låta utredningen arbeta färdigt.
Fru talman! Det här är en angelägenhet inte bara för kyrkomötet utan för riksdagen. Det är en konstitutionell fråga, som jag tidigare här har framhållit. Därför bör övergångsbestämmelserna avskaffas.

Herr talman! I reservation 1 kräver moderaterna, folkpartiet och centerpartiet att motiveringarna till taxeringsnämndernas beslut skall beläggas med sekretess. Enligt gällande rätt råder inte sekretess för beslut som bestämmer skatt eller pensionsgrundande inkomst eller som fastställer underlag för bestämmande av skatt. Det finns också bestämmelser om att taxeringsnämndens beslut om taxering för varje skattskyldig skall införas i skattelängd. Om nämndens beslut innebär avvikelser från den skattskyldiges självdeklaration, skall skälen för detta anges i beslutet. Det går till så att en kopia av det meddelande som sänts till den skattskyldige fogas till deklarationen. Därmed blir både uppgifterna om avvikelsen och motiveringen till denna offentliga. Under det senaste året har vi fått bevittna hur kända personer fått löpa gatlopp i pressen därför att sådana beslutsmotiveringar har offentliggjorts. Sådana motiveringar kan innehålla mycket känsliga informationer om både ekonomi och personliga förhållanden, som Elisabeth Fleetwood redovisade tidigare. Och det är klart att deklaranterna naturligt nog upplever det som att den personliga integriteten träds för när, då sådana uppgifter blir stora rubriker i pressen. Vi reservanter anser att risken för att denna offentlighet kan orsaka allvarlig skada är mycket stor och att man därför bör förstärka sekretessen för taxeringsnämndernas beslutsmotiveringar. Majoriteten i utskottet hänvisar till ett yttrande av riksskatteverket från förra året, där skälen för och emot sekretess i denna fråga redovisas. Riksskatteverket anser dock att kravet på offentlighet väger tyngre än den skada offentligheten kan medföra för den enskilda människan. Majoriteten hävdar att ingenting nytt framkommit som ger utskottet anledning att ändra synpunkt. I yttrandet redovisar riksskatteverket emellertid utförligt också det resonemang som talar emot att motiveringarna skall offentliggöras — vilket ju utskottet underlåter att lyfta fram.

Till följd av kravet på beslutsmotivering får avvikelsebesluten ett fylligare innehåll med fler uppgifter än vad TN-beslut som endast återges i skattelängd erhåller.” Jag skulle vilja framhålla att just på den sista punkten har nya förhållanden inträtt. Inte minst har konstitutionsutskottet med sina skrivningar tidigare medverkat till att myndigheternas beslutsmotiveringar har blivit allt bättre och därmed också mer avslöjande när det gäller enskilda människors personliga förhållanden. Riksskatteverket hävdar trots detta att möjligheten att granska taxeringsmyndigheternas arbete väger tyngre än skyddet för den enskilda människans personliga integritet. Jag beklagar, herr talman, att utskottsmajoriteten instämmer i den åsikten, och jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! När det gäller vårt krav att utvidga sekretessen på skatteområdet, säger Catarina Rönnung att offentlighetsprincipen måste väga tyngre. Men på det här området finns det faktiskt ett antal undantag, som har kommit till just med tanke på skyddet för den personliga integriteten. Vi anser alltså att motiveringarna i de fall som vi här talar om när det gäller avvikelser skulle väga exakt lika tungt som t.ex. de förhandsbesked som riksskatteverkets nämnd för rättsärenden lämnar. De är nämligen sekretessbelagda, och de innehåller samma typ av uppgifter som beslutsmotiveringarna när det gäller avvikelser. Likaså kan domstolarna sekretessbelägga domar som avslöjar den skattskyldiges personliga förhållanden. Det gäller, tycker vi, i samma utsträckning de beslutsmotiveringar som taxeringsnämnden meddelar. Som jag tidigare sade vill jag understryka att konstitutionsutskottets uttalande om vikten av att myndigheter motiverar sina beslut och att de gör det fylligt och förståeligt har medverkat till att den här typen av uppgifter blir alltmer integritetskränkande om de blir offentliga — och det är de ju. Det är bakgrunden till kravet.

Herr talman! Catarina Rönnung sade att detta var ett utmärkt tillfälle att begrava den här trätofrågan, som vi har behandlat så många gånger. Det finns ett mycket enkelt sätt att göra det — socialdemokraterna kan rösta på reservationen och stödja kravet på en utvidgad sekretess när det gäller beslutsmotiveringar i taxeringsnämnderna. Catarina Rönnung sade vidare att det är viktigt att slå vakt om offentlighetsprincipen. Ja, visst är det det. Men inte till vilket pris som helst. Inte till priset av att människors mycket känsliga personliga förhållanden ställs ut och avslöjas på ett sätt som inte var avsett från början. Jag skulle vilja fråga Catarina Rönnung vad hon anser att det är för skillnad mellan riksskatteverkets förhandsbesked, som är sekretessbelagda, och taxeringsnämndernas motiveringar för ändringsbeslut. Uppgifterna som finns i de olika handlingarna är ungefär desamma. Det handlar i bägge fallen om upplysningar om personliga förhållanden. Jag skulle vilja ha ett svar på frågan, varför hon tycker att man kan motivera sekretessen i det ena fallet men inte i det andra. Jag må säga att det var ett märkligt uttalande att kända personer och deras familjer skall behöva finna sig i att bli otillbörligt utställda i pressen. Jag tycker faktiskt att alla medborgare har rätt till skydd för den personliga integriteten, också de personer som är kända eller är offentliga.

Herr talman! Jag tycker inte som Catarina Rönnung tycks mena, nämligen att det väsentliga när det gäller skattesekretessen handlar om offentliga personers förhållanden och det eventuella avslöjandet av dessa förhållanden i pressen. Offentliga personer får stå ut med en offentlighet vida överstigande den som vanliga människor blir föremål för. Men det är det faktum att ytterst känsliga personliga uppgifter är offentliga i skattelängderna som gör att både dessa personer och vanliga skattebetalare, så att säga, får stå ut med en offentlighet som i många fall innebär ett intrång i den personliga integriteten. I de första inläggen i denna debatt redovisade vi sådana saker. Det kan t.ex. gälla underhållsskyldighet som i ett sådant här sammanhang kan vålla mycket stor skada för den enskilda personen. Vi tycker att alla skall ha rätt till sekretesskydd.

Herr talman! Catarina Rönnung sade att utskottet skrivit om försiktighet i motiveringar och om utelämnande av personliga uppgifter. Menar Catarina Rönnung då att det här är en signal till taxeringsnämnderna att skriva särskilda beslutsmotiveringar som skall införas i skattelängderna? Upprinnelsen till problemet är faktiskt att man utan vidare i skattelängderna har fört in det meddelande som man har skickat till den skattskyldige med motiveringen till avvikelsen från deklarationen. Det är därför alla dessa uppgifter kommit med. Man måste ju tala om för den skattskyldige på vilka grunder taxeringsnämnden frångått deklarantens uppgift i deklarationen. Om Catarina Rönnung menar att taxeringsnämnderna hädanefter vid alla fall av avvikelser skall skriva en ny och annorlunda beslutsmotivering som skall föras in i skattlängden borde en sådan skrivning ha funnits med i betänkandet. Men det står faktiskt ingenting om det. Om Catarina Rönnung ändå anser att de motiveringar som nu lämnas är alltför avslöjande, då är det lämpligt att rösta för reservation 1.

Herr talman! Jag noterar att Catarina Rönnung inte svarar på någon av mina frågor. För det första vill jag ha reda på vilken skillnad det är på ett förhandsbesked som meddelas av riksskatteverket och den beslutsmotivering som taxeringsnämnden meddelar den skattskyldige och som sedan införs i skattlängden. Den ena uppgiften beläggs med sekretess medan den andra inte sekretessbeläggs. För det andra: Menar Catarina Rönnung med sina uttalanden att taxeringsnämnderna nu skall skriva andra och åtskilda beslutsmotiveringar när det skall föras in i skattlängden?

Herr talman! I den intima krets som kammaren utgör i den debatt vi nu har om riksdagen, antar jag att det är väl känt att vi i centerpartiet sedan snart 15 år tillbaka har väckt rätt omfattande motioner om arbetet i riksdagen. Det är motioner som vi har byggt ut undan för undan. Syftet har naturligtvis varit att göra riksdagsarbetet effektivare och mera meningsfullt. Vi hade som utgångspunkt för våra resonemang de dubbla roller som riksdagsledamöterna har: vi skall dels kunna stå till svars på hemorten och delta i allmänna samhällsaktiviteter, dels vara här i riksdagen och sköta vår uppgift på bästa möjliga sätt. Så långt har vi haft framgång, att alla möjliga personer nu talar om riksdagsledamöternas dubbla roll. Vi har fått genomslag för den tanken -— ja, t.o.m. för det språk som används inte bara här i kammaren utan i hela riksdagen. Men det konkreta i vårt förslag var att vi skulle försöka få en ordning på riksdagsåret som gör en meningsfull och effektiv planering möjlig. I den planeringen skulle då också kunna ingå regelbundet inlagda veckor då riksdagsledamöterna kunde vistas på hemorten eller i övrigt delta i aktiviteter utanför riksdagen. Vi fick tidigt ett litet genomslag av detta initiativ, som har avsatt sig i de riksdagsfria veckor som vi nu har. Men vi hade ju tänkt oss att man skulle kunna gå mycket längre och få en helt annan systematik. Det har vi emellertid inte fått. Det grundläggande hindret, såvitt jag kan förstå, för att få en vettig planering av riksdagens arbete är att vi egentligen inte börjar riksdagen när den formellt börjar, nämligen på hösten. Det mest omfattande underlaget för riksdagens arbete, nämligen budgetpropositionen, läggs ju i januari. Då kommer den allmänna motionstiden, och så småningom har vi alla möjliga särpropositioner som kommer under våren. Vi vet ju alla här hur det tätnar till fram på vårkanten, när vi praktiskt taget blir inlåsta i detta hus. Om man skall kunna tänka sig att få ordning på arbetet i riksdagen, är vi rätt övertygade om att detta måste kombineras med en omläggning av budgetåret som gör att vi får statsbudgeten när riksdagen startar. Sedan kan vi vara klara med den till jul, och sedan kan vi ta hand om alla andra propositioner. Då kan vi få en jämn arbetsbelastning, och vi får också utrymme för de riksdagsfria veckorna, som vi tycker är värdefulla. Jag har inte gått tillbaka till och upprepat precis allt vad jag har sagt tidigare i de här debatterna, men jag minns att jag brukar understryka att man i alla andra anständiga demokratier har det på det sättet, dvs. riksdagen börjar när den börjar och inte som hos oss ungefär mitt i. Nu har utskottets behandling av motionen blivit mer kortfattad undan för undan, och man lyfter undan den. I stället lyfts det fram andra, mindre ting. De är väl i och för sig vällovliga; vi har ju gjort en del förändringar i riksdagsarbetet, och en del av dem har varit positiva — inte alla, enligt min mening, men en del.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

Det är väl och bra, och det stämmer fint med den partimotion centerpartiet har väckt, och det stämmer bra med de åsikter vi framförde i en debatt häromkvällen. De här frågorna diskuterades ingående i en mycket omfattande debatt — den ledde t.o.m. till att man återförvisade ärendet till bostadsutskottet; kanske inte enbart för att behandla just den punkten. Vad hörde och såg man i massmedia om detta? Jo, inte ett enda ord. De som har skrivit den nämnda artikeln i Svenska Dagbladet känner naturligtvis inte till att vi har ägnat flera timmar åt den här frågan i kammaren. Det beror givetvis till mycket stor del på att debatten fördes efter det att daghemmen stängts och sedan s.k. vanliga människor slutat arbeta för dagen och även journalisterna gått hem.

Jag vill inte förringa de förändringar som har gjorts och förändringar som det har talats om, men vi kan alla konstatera att några större positiva förändringar sannerligen inte har kommit till stånd. Jag skall inte lägga mig i vad som står i övriga reservationer. I frågan om avgivande av sanningsförsäkran vid utskottsförfrågningar kan jag dock säga att jag från början var positivt inställd till att sådana skulle avges. Men det var innan jag hade tänkt över saken ordentligt. När jag fick tillfälle att för mig själv grubbla över de problem som skulle kunna uppkomma om en sanningsförsäkran av det slag som krävs av moderaterna och miljöpartisterna i reservation 5 infördes, då intog jag en annan ståndpunkt i frågan. I utskottsmajoritetens skrivning anges en del av de skäl som kan anföras emot införande av sanningsförsäkran. Skälet är naturligtvis inte att man inte skulle vilja få fram sanningen av dem som kommer till utskottsutfrågningarna. Frågan är i stället om det kan anges ytterligare skäl för att sanningsförsäkran bör införas. Jag kan tänka mig att de som hörs av utskottet blir utomordentligt försiktiga med att lämna upplysningar, om de inte är hundraprocentigt säkra på att det verkligen gick till så som de minns. Genom införande av sanningsförsäkran skulle vi alltså minska det informationsflöde som vi kan få vid utskottsutfrågningarna. Det hävdas vidare att en del möjligen talar om sanningen i det de säger men undviker att säga allt när de utfrågas i utskottet. Det har vi fått uppleva. Men, väl att märka, ett införande av sanningsförsäkran ändrar inte något på den punkten. Det går inte att tvinga någon att säga mer än vederbörande vill säga i skilda frågor. Det hjälper alltså inte med vilka edsavläggelser eller sanningsförsäkringar vi än har. Herr talman! Jag har velat säga detta eftersom jag vet att det är en fråga som diskuteras bland allmänheten och i massmedia. Det är lätt att göra sig populär genom att framlägga ett förslag som det om sanningsförsäkran.

Herr talman! Jag har ingenting emot att Elisabeth Fleetwood blir populär. I själva sakfrågan vill jag säga att en utredning inte tjänar något till. Kompetensen har vi ju. Det är vi som skall avgöra den här frågan, och det är vi som skall ta ställning till de skäl som finns för och emot införande av en sanningsförsäkran. Vi kommer alltså inte längre genom att tillsätta en särskild utredning. Om Elisabeth Fleetwood tycker att hon har rätt är det bara för henne att fortsätta att driva denna fråga i konstitutionsutskottet. Vi får sedan se om vi som har blivit petrifierade här möjligen kan mjukas upp. Själv tror jag dock att skälen mot en sanningsförsäkran är många och övertygande.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna har ett antal reservationer under detta betänkande Riksdagsfrågor. Jag skall ta upp dem i litet stolpform. Den första reservationen vi har är reservation 2, som handlar om en utredning om riksdagens arbetsformer. Vi tycker faktiskt ifrån miljöpartiets sida att riksdagsarbetet är litet grand under kris. Jag tror att de flesta utav oss faktiskt kan hålla med om det, inte minst när vi tittar ut över det öppna landskapet vi har här i kammaren i dag. Faktum är att det refereras väldigt litet av vad som händer i riksdagen i massmedia. Det är mer intressant vad som händer i organisationer, i Rosenbad och de olika utspel som görs utav olika personligheter. Riksdagsarbetet håller på att tyna bort väldigt mycket. Talmannen försöker vitalisera det här, men än så länge har det konkreta tyvärr inte blivit mycket mer än två talarstolar här, ett bra initiativ. Men jag tror vi behöver litet radikalare grepp för att bli litet mer spännande som riksdag. Vi har lagt en motion där vi har velat ha en utredning. Och vi tror att nya ledamöter, som har kommit från andra håll och inte varit riksdagsledamöter så länge, borde sitta i en sådan här utredning och spåna fram och försöka hitta nya spännande former för att riksdagen skall bli lite mera intressant. Jag vill alltså yrka bifall till reservation 2. Jag tror att det är nödvändigt att vi försöker hitta nya grepp och att det görs av nya ledamöter. Nästa reservation som vi har stött det är en motion som inte vi har lagt men som vi har valt att stödja ändå. Den är lagd av folkpartisten Håkan Holmberg, och det är frågan om inrättandet utav ett miljöutskott. Vi tycker det kan vara viktigt att göra en översyn utav utskottsorganisationen när miljöfrågorna får mer och mer central plats i riksdagens arbete. Miljöfrågorna behandlas och kommer att behandlas i de flesta utskotten, eftersom nästan all mänsklig verksamhet skadar naturen mer eller mindre. Men det är väldigt viktigt att det finns ett utskott som har det samlade ansvaret. Precis som konstitutionsutskottet har det samlade ansvaret för riksdagens arbetsformer och liknande, lika naturligt anser vi att det skall finnas ett miljöutskott som har det samlade ansvaret för miljöfrågorna. För det är väl ingen av ledamöterna i konstitutionsutskottet som vill avskaffa konstitutionsutskottet bara för att riksdagsfrågor berör alla andra utskott, eller ? Jämställdheten i riksdagens valda organ. Det har blivit betydligt bättre med kvinnorepresentationen i svenska riksdagen. Den är tydligen uppe i 38 70. Men tittar man litet närmare på representationen så är den väldigt snäv. Vi har väldigt mycket kvinnor som är suppleanter i olika utskott. Vi har väldigt mycket kvinnor som sitter i de s.k. mjuka utskotten, socialförsäkringsutskottet osv. Därför har det lagts en motion om att riksdagen skall göra ett uttalande för stöd om bättre kvinnorepresentation i de här frågorna. Sanningsförsäkran när det gäller utskottsutfrågningar har jag och Anders Björck motionerat om. Jag tror att det är väldigt viktigt, moraliskt sett, att gemene man ser att den som sitter på de här utfrågningarna har ett ordentligt ansvar och det uppfattas seriöst. Mycket av de här utfrågningarna har fått, tyvärr, litet grand av löjets skimmer hos många människor, och jag tror att en sådan här reform med sanningsförsäkran kan skärpa upp allmänhetens syn på de viktiga utskottsförhören. Jag tror också att det är lyckligt att man har släppt tanken om edgång utan att vi i stället skall ha en utredning som riktar sig in på sanningsförsäkran. Det bör vara litet lättare att hitta en väg där än att gå med edsgången. Sedan tycker jag att det är rätt roligt att sakfrågan kan komma först. Det är faktiskt inte så vanligt när moderater och miljöpartister motionerar ihop, men det visar åtminstone på vårt agerande, Anders och mitt här, att sakfrågan kanske är viktigare än prestigen. Sedan till reservation 6, som upprörde Elisabeth Fleetwood så mycket här tidigare. Jag valde att inte gå upp i replik, eftersom jag ville ha det i ett samband. Samhället i övrigt gjorde en du-reform på 50-60-talet. Själv drabbades jag av en konservativ lärare på 60-talet, så att den levde kvar rätt länge för mig. Jag drömde inte då om att jag skulle få stå i kammaren en dag och debattera du-reformer. Det vi har motionerat om är inte något allmänt hörduduande, som man var rädd för när vi hade du-reformen i samhället i stort. Jag tror faktiskt att vi riksdagsledamöter är mogna och ansvarstagande till att använda du-reformen på ett vettigt och klokt sätt. Jag tror inte man behöver vara rädd för att riksdagsmän missbrukar ordet du. Jag har också skrivit litet grand om ändringar i protokoll osv. Det skrevs en avhandling på 70-talet av Gunnar Richardson och Axel Wengström, ”Riksdagsprotokollen som historiskt källmaterial”. I folkmun kallades den ”Lögnarna på Helgeandsholmen”. Jag tror att man överdrev rätt mycket i den här, men det visar trots allt på ett problem att man kan ändra i protokollen så att det förändrar sig mot vad som har sagts. Formerna är faktiskt kvar för att ändra riksdagsprotokollen såsom de var på 70-talet, så där har inte hänt så mycket. Nu tror jag faktiskt att vi håller på att få igenom det här. Till min glädje har jag upptäckt att vår ordförande i konstitutionsutskottet, i sak i alla fall, håller med mig om att vi skall ha en du-reform. Han använder ordet du i talardebatterna ibland. Han gjorde det så sent som i torsdags kväll i förra veckan, på ett rakt och bra sätt som absolut inte går att missförstå. Jag vill citera snabbprotokollet från i torsdags kväll: ”Jag vill ge samma svar till Hans Leghammar: Du tror väl på din möjlighet att övertyga svenska folket och väljarna om din uppfattning när det gäller älvarna.” En alldeles klar och bra formulering av ordet du. Inga missförstånd. Används av ordföranden i konstitutionsutskottet. Kommer in i snabbprotokollet. Det är bara att yrka bifall till vår reservation om du-reform.

Ja, jag tycker att det är ganska märkligt, Elisabeth Fleetwoods inlägg här. Kan vi riksdagsledamöter inte ta ansvar för vad vi säger, om vi nu håller på och säger du på ett felaktigt sätt eller svär eller på något annat vis bär oss klumpigt åt? Då tycker jag att det är väljarnas sak att se till att de här riksdagsledamöterna kommer bort. Det är inte talmannen eller stenografernas uppgift att redigera till detta, utan jag anser att de riksdagsledamöter som blivit invalda här faktiskt har ett ansvarstagande om vad de säger i talarstolen i kammardebatterna. Det behöver vi inte ha något extra för. Jag tror på den ansvarstagande människan. Jag tror på den ansvarstagande politikern. Jag hoppas och tror att vi är sådana. Olle slingrar sig litet grand här. Han har inte slutjusterat det här. Det hade varit frestande att spara den här grejen tills den blev slutjusterad, men jag tyckte att det var roligt att ta upp den här, för det faktum kvarstår: Olle Svensson duar i kammaren. Han använder ordet. Sedan att han vill redigera bort det i protokollet det är en helt annan sak.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till samtliga reservationer som miljöpartiet har i detta betänkandet. Jag har fått en påpekan här under debatten om att jag inte gjorde det klart och tydligt. Elisabeth Fleetwood, nivån på arbetet och kammardebatten. Jag tycker att det är märkligt att det är någon annan än ledamöterna och riksdagsgrupperna och de direkta väljarna och omgivningen runt i kring den enskilda riksdagsledamoten som skall justera detta. Jag förstår inte att en ansvarstagande riksdagsledamot som Elisabeth Fleetwood tycker att det är bra att en talman eller en riksdagsstenograf skall behöva hålla en hög nivå och hjälpa till och skärpa nivån i riksdagsdebatterna. Jag tycker att det är synnerligen märkligt. Jag tar ansvar för vad jag säger från talarstolen, och jag hoppas att Elisabeth Fleetwood också gör det utan att hon behöver några extra justeringar. Olle Svensson fortsätter att slingra sig med att han har justerat bort duet. Men rätten till det fria ordet och att det är det ordet som man säger skall gälla det tycker jag är ganska självklart, och har man sagt du tycker jag att då kan man stå för det och då kan det väl få slinka med då även om det kanske inte i alla delar gäller efter partipiskan eller vad det nu är som stod i den här frågan. Jag vill dock tillägga i den här biten att det här är givetvis inte en kritik av riksdagens stenografer utan det handlar ju om de regler som gäller i den här biten. Stenograferna utför det arbete som de skall göra enligt gällande regler. Det är reglerna jag vill ändra på, inte stenografernas arbete.

Herr talman! Jag skall försöka hushålla med kammarens dyrbara tid, eftersom tid är en bristvara för kammaren. Jag skall därför begränsa mitt anförande till några korta kommentarer till en del av reservationerna, i första hand reservation 1 av Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom, reservation 3 av Hans Leghammar och reservation 5 om sanningsförsäkran, som är gemensam för moderaterna och miljöpartiet. I reservation 1 föreslås att en omläggning av budgetåret bör övervägas, så att budgetbehandlingen sker under hösten. I betänkandet framhålls det också, vilket Bertil Fiskesjö sade i sitt anförande, att utskottet flera gånger har behandlat motionsyrkandet om att budgetåret skall läggas om så att det sammanfaller med kalenderåret. Utskottet har vid flera tillfällen och även nu uttalat en viss sympati för en sådan omläggning. Ett sådant system finns i bl.a. några av våra nordiska grannländer. Men utskottet har också konstaterat att ett resultat av detta förslag skulle bli att valen i vårt land måste flyttas till våren. Detta skulle i sin tur få klart negativa konsekvenser för riksdagsarbetet under ett valår. Utskottet påpekar bl.a. att riksdagen ett valår måste avsluta sitt arbete i slutet av mars eller i början av april om valrörelsen inte skall förkortas eller föras parallellt med riksdagsarbetet. Eftersom val på hösten har en mycket lång tradition i vårt land, skulle en förändring av det slag som Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom önskar uppfattas som ett mycket stort ingrepp för väljarna, politikerna och partiorganisationerna. Det enda syftet med detta stora ingrepp skulle vara att underlätta arbetet för riksdagens ledamöter. Jag vill påpeka att det finns andra vägar att gå, vilket även Bertil Fiskesjö var inne på, när det gäller att underlätta för oss riksdagsledamöter. Det pågår ju sedan några år ett ganska omfattande förändringsarbete i riksdagen. Jag tror inte att man skall underskatta betydelsen av detta, eftersom det har hänt en hel del, inte enbart då det gäller ledamöternas möjligheter att arbeta effektivare utan även då det gäller en förändring av behandlingsordningen i riksdagen. Numera pågår en försöksverksamhet som innebär att arbetet under vårsessionerna i huvudsak skall koncentreras till frågor som rör den statliga budgeten och att frågor som inte direkt berör budgeten skall hänskjutas till hösten. Detta bör leda till att en sådan jämnare arbetsrytm som Bertil Fiskesjö efterfrågade kan komma till stånd. Innan man då tar till dessa dramatiska åtgärder som centerpartiet föreslår, dvs. att lägga om hela det statliga budgetarbetet, borde man kunna avvakta den pågående försöksverksamheten och inte ta till mer våld än vad nöden kräver. I detta sammanhang vill jag även kommentera reservation 2 av Hans Leghammar, där han uttalar sig för att det borde tillsättas en utredning om riksdagens arbetsformer. Men det pågår ju ett förändringsarbete och en försöksverksamhet, och det finns en särskild arbetsgrupp i konstitutionsutskottet som kontinuerligt följer dessa frågor och tar initiativ. Därför är en sådan utredning inte nödvändig. Därför har utskottet avstyrkt detta motionsförslag. Jag vill säga följande om reservation 3 om inrättande av ett särskilt miljöutskott. Jag tror att de flesta partierna här i riksdagen anser att miljöfrågorna är så viktiga ati de måste ha en mycket framskjuten plats i riksdagsarbetet. Vi socialdemokrater har i alla fall den uppfattningen. Enligt detta synsätt kan därför inrättandet av ett särskilt miljöutskott, med den funktion som Hans Leghammar redogjorde för, dvs. att det skulle vara något slags överutskott i miljöfrågor, i själva verket leda till att miljöfrågorna får en styvmoderlig behandling i sakutskotten. Och detta kan väl inte vara syftet om man vill framhålla miljöfrågornas särskilda vikt? Därför avstyrker utskottet motionsförslagen om att inrätta ett särskilt miljöutskott. När det gäller frågor om utskottsindelning och arbetsfördelning mellan utskotten säger utskottet att dessa frågor på nytt måste övervägas i samband med den utvärdering som skall ske av försöksverksamheten med den förändrade budgetprocessen. Men dessa frågor bör också ses över i god tid innan den kommande mandatperioden påbörjas. Slutligen vill jag något beröra reservation 5 som handlar om sanningsförsäkran. 7 rtil Fiskesjö har ju redan berört denna fråga och argumenterat på ett övertygande sätt. I detta betänkande ges en mycket kort beskrivning av det rådande sakläget. Det framgår med all tydlighet att införandet av någon fora av edgång eller sanningsförsäkran vid utskottsutfrågningar, för att det skall få effekt, måste kopplas till regler om skyldighet för dem som skall frågas ut att verkligen ställa upp i sådana utskottsutfrågningar för att lämna upplysningar. Det innebär i sin tur att utfrågningarna skulle få en helt annan karaktär än den som anges i regeringsformen och riksdagsordningen. Där står det klart och tydligt att utfrågningar skall vara ett led i utskottens inhämtande av sakupplysningar. Att gå in för den modell som Hans Leghammar och Anders Björck uttalar sig för skulle innebära att vi fick en annan typ av utfrågningar och en annan form av utskottsarbete än som kanske är vanligt i den parlamentarism som vi har i vårt land. Med den motiveringen har utskottet avstyrkt dessa motioner. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till utskottets hemställan i alla delar och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Vi fick här besked om att den centermotion som har behandlats i utskottet har mottagits med sympati och välvilja. Men efter 14 år av sympati och välvilja är det på tiden att känslorna går in i ett något hetare stadium. Jag vill bara ge ytterligare en kommentar till Sören Lekbergs anförande vad gäller hans argumentering för avslag på reservationen. Han sade, att om man skulle lägga om budgetåret skulle det med nödtvång framtvinga val på våren. Det behöver inte vara så. Vi kan ha val på våren, och det går att ordna litet senare än vad Sören Lekberg skisserade. Se på Norge! Där har man höstval, och ändå klarar man av budgeten under hösten även valår, genom att man har en koncentrerad behandling av budgeten och en sammanhållen behandling i den s.k. finanskommittén.
Ja, herr talman! Det var först och främst Sören Lekbergs svar på reservation 2 angående utredning om riksdagens arbetsf .rmer som vi har motionerat om från miljöpartiet de gröna och att det inte skulle behövas. Sören Lekberg! Anser du verkligen att riksdagens arbetsformer reformeras i den takten som behövs för att riksdagen verkligen skall bli en ledande plats för samhällsdebatten? Jag tycker att mycket visar att det händer inte så mycket. Vi har många som jobbar med de här frågorna. Talmanskonferensen. Vi har en särskild grupp under KU som jobbar med det, och vi har en aktiv talman, som vill förnya riksdagsarbetet. Det är bra, jättebra, att folk engagerar sig i de här frågorna, men hur mycket är det egentligen som kommer ut utav det här arbetet? Jo, vi har fått två talarstolar här vid frågestunderna. Det är väl ungefär vad vi kan märka hitintills, och jag tror faktiskt att vi behöver litet radikalare grepp för att få en ordentlig vitalisering utav riksdagens arbete. När det sedan gäller reservation 3 om miljöutskottet och att det skulle finnas risk för att miljöfrågorna skulle få en styvmoderlig behandling, som du säger, för att man skulle inrätta ett miljöutskott, då vill jag bara ställa en enkel fråga: Tycker du att riksdagsfrågorna får en styvmoderlig behandling utav konstitutionsutskottet, som har huvudansvaret för de här frågorna? För det blir ungefär samma förhållande mellan miljöutskottet och konstitutionsutskottet, fast det är olika frågor givetvis. Sedan till slut om sanningsförsäkran. Jag tycker man gör det väldigt lätt för sig ifrån majoritetens sida som inte vill ha någon form av sanningsförsäkran. Man har alla svar på att hur skickliga jurister, hur skickliga politiker och andra som kan titta på det här med sanningsförsäkran, så kommer de inte nå fram till ett bra resultat. Det är ju stockkonservativt, och det är möjligt att socialdemokratin vill inta den ställningen i den här frågan. Vad det sedan berörs utav eller vad det beror på, det kan man ju alltid spekulera i. Men nog kan man hitta olika vägar, och en väg ut ifrån det här det är ju att vi har gått vid sidan om edsgång, som vi hade från början eller moderaterna körde från början, och att vi i stället har gått över till sanningsförsäkran. Där finns möjligheter att gå fram den vägen, men det krävs en utredning för att plocka ihop den.

Herr talman! Först vill jag ta upp detta med att utskottet i 14 år har visat sympati gentemot Bertil Fiskesjö när det gäller förslaget om att reformera budgetsystemet. Vad jag menade med mitt anförande var att man inte behöver ta till den typen av metoder för att förbättra arbetsformerna i riksdagen och få en jämnare arbetsrytm. Vi har påbörjat en försöksverksamhet, som vi hoppas skall leda till just en balans i arbetsbelastningen mellan våroch höstsessionerna. Det som Bertil Fiskesjö sade i sitt tidigare anförande vidimerar mina synpunkter. Han kom bl.a. in på frågan om länsparlament och menade att den inte har kommit fram i media, beroende på att debatter i riksdagen på kvällarna inte refereras. Jag tror inte att pressen kommer att skriva mer om riksdagsfrågorna äv n om budgetåret läggs om och följer kalenderår, utan det måste till andra saker för att massmedia skall finna att riksdagsarbetet är intressant och vitalt. Där vill jag vända mig till Hans Leghammar och säga att det har hänt mycket i riksdagen. Jag tror att 80-talet i efterhand kommer att beskrivas som det decennium då riksdagens interna arbete genomgick mycket stora förändringar. Vi har börjat med offentliga utskottsutfrågningar, som är ett resultat av folkstyrelsekommitténs arbete. Vi har förbättrat de enskilda ledamöternas res: — r, genom att införa datorstöd etc. Det har blivit mer pengar till partigruppernas verksamhet, och sekreterarstödet har byggts ut. Det pågår nu ett försök med förändrad hantering av budgetfrågorna i riksdagen. Det görs alltså en hel del på det hät området. Dessutom sker det en kontinuerlig bevakning, bl.a. i konst: utionsutskottet, och därför behövs det inte några särskilda utredningar. Vi klarar det .. 'a bra med det arbete som redan är i gång. När det slutligen gäller sanu..., "An vill jag hänvisa dels till vad jag sade, dels till vad Bertil Fiskesjö sade oc.. dels till vad som står i betänkandet. En sanningsförsäkran skulle innebära att vi gick ifrån den ordning som finns angiven i grundlagarna, och det vill inte majoriteten i utskottet göra.
Det är tydligen farligt — herr talman, förresten, så skall man ju inleda. Förlåt mig. Det tydligen farligt att ställa direkta frågor i kammaren. Jag ställde en direkt fråga till Sören Lekberg om förhållandet mellan KU och de övriga utskotten i riksdagsfrågorna osv. när det gäller miljöutskottet. Jag tror du kommer ihåg min fråga så jag slipper upprepa den. Men jag fick inte något svar. Jag vet inte om det var en känslig fråga, eller var det bara glömska? I så fall får du en chans till att komma tillbaks. Sedan kommer du in och pratar om reformering utav riksdagsarbetet och att 80-talet skulle bli i historieböckerna som det decenniet som var när man reformerade riksdagen och gjorde den mer intressant. Jag tycker att du skall gå ut och prata med Svensson på gatorna och också fråga mediefolk här i huset om de anser att reformeringen har varit så där enormt stor under 1980 talet när det gäller riksdagsarbetet. Jag har inte den uppfattningen, utan det krävs litet radikalare grepp.
Herr talman! Jag skall svara på den fråga som Hans Leghammar ställde i sitt förra inlägg. I all hast glömde jag bort den. Jag vill faktiskt påpeka att utskottet anser att miljöfrågorna är oerhört viktiga, men att bryta loss dem och avstå från den indelning som vi i dag har och samla dem i ett utskott, tror vi inte skulle leda till det resultat som eftersträvas i bl.a. motionen. Det skulle faktiskt kunna leda till att man i sakutskotten skulle kunna säga att det inte är någon fråga för utskottet, eftersom den behandlas i det särskilda miljöutskottet. Med andra ord skulle det innebära att miljöfrågorna skulle få en styvmoderlig behandling i sakutskotten. Sedan går det naturligtvis inte att som Hans Leghammar gjorde göra en jämförelse mellan riksdagsfrågorna — den interna arbetsordningen för oss i riksdagen — och miljöfrågorna. Jag tror, och den uppfattningen har ju också utskottsmajoriteten, att vill man befrämja miljöfrågorna måste dessa sättas i centrum i allt utskottsarbete. De skall alltså inte koncentreras till ert utskott utan genomsyra riksdagsarbetet i dess helhet.

Herr talman! Jag vill, som en del riksdagsmän brukar säga, trycka ut ett par saker — från min sida — i det här sammanhanget — från den här talarstolen. Det är verkligen, herr talman, fascinerande med ord och alldeles särskilt i politiska församlingar. I ett sommarprogram för några år sedan frågade nuvarande chefredaktören för Svenska Dagbladet Bertil Torekull: Vet ni hur många ord som ingår i den heltäckande bönen Fader vår? Svaret är 57 ord — 57 ord. Tio Guds bud omfattar 297 ord. Men EG:s bestämmelser för export av ankägg till England omfattar 26 911 ord. Ett års prat i Sveriges riksdag motsvarar 50 000-60 000 heltryckta A4-sidor. Ett års prat i FN med representanter för 150 länder, tryckt på papper i ungefär samma storlek som A4, väger ca 700 miljoner ton. Ord väger tungt, sade Bertil Torekull och tillade att det trots allt är bättre att dom pratar än att dom krigar. Med dessa tänkvärda ord som bakgrund fortsätter jag med andra ord, dock inte i du-frågan, som Birger Schlaug har väckt och som Hans Leghammar och andra har diskuterat. Men det gäller protokollets utformning. På s. 13 i konstitutionsutskottets betänkande nr 10 står följande: ”För denna redigering, vilken görs av riksdagsstenograferna, gäller av kammarsekreteraren angivna regler innebärande att ändringar får göras endast då det är uppenbart nödvändigt — -.” Vad menas med ”uppenbart”? Ge oss en klar och entydig definition! Den uppmaningen riktar jag till talesmännen för utskottet. Riksdagsstenografen får ju inte förvanska något. En f.d. stenograf sade för en hel del år sedan att man absolut inte får förvandla en oklar sanning till en klar osanning. Å andra sidan vore det fjärran för våra stenografer att medvetet vilja förvanska, tvärtom. Många års erfarenhet av riksdagens snabbprotokoll säger mig att vi har synnerligen skickliga och ambitiösa stenografer. Jag vet att de har som mål att läsaren av snabbprotokollet skall förstå vad vi riksdagsmän egentligen menar. När jag dagen efter en debatt i kammaren läser mitt anförande i protokollet brukar jag utropa: Det var värst! Höll jag verkligen ett så fint och lättbegripligt anförande? Och så skänker jag stenografkåren en tacksamhetens tanke. Jag har aldrig upplevt att riksdagsstenograferna har förvanskat mitt anförande eller mina argument eller över huvud taget mitt budskap. Och skulle stenograferna ha gjort det — av misstag — har jag hela fem dagar på mig att begära rättelse. Jag vill således ge ordet ”uppenbart” en vidare tolkning. Jag vill med andra ord ge stenograferna stort redigeringsutrymme.

Mycket oftare än vi riksdagsmän tror kommer vi med näst intill obegripliga formuleringar. Lyssna på det här exemplet: ”Det är sagt i det här yrkandet, i det här betänkandet, att det är också ett av motiven i det här betänkandet och i det här förslaget att så gäller.” Vad menas? — Snälla riksdagsstenografen, hjälp mig att förstå! Mycket oftare än vi riksdagsmän tror kommer vi med djupsinnigheter som: ”Det är fullt med utrotade djurarter i Ammerån” eller ”Jag hade önskat ett större avståndstagande från bostadsministern” eller ”345 000 förtidspensionärer talar sitt eget språk”. Intressant är att vi som lyssnar egentligen inte märker att det låter tokigt, för vi förstår andemeningen. Men när dessa meningar ordagrant sätts på pränt mister orden en del av sin ”tyngd” eller sin innebörd, ja orden väcker t.o.m. löje och föranleder undran om oss riksdagsmän. Nog talar detta för att våra skickliga och omdömesgilla riksdagsstenografer skall redigera. När jag sitter i min bänk eller på läktaren och lyssnar på riksdagsmannen A i talarstolen är det inte enbart själva orden och meningarna som utgör det budskap som jag uppfattar. Nej, till orden kommer sättet att säga dem. Jag tänker på kroppsspråket, gesterna, betoningen, pauserna och mycket annat som ger budskapet dess speciella karaktär. Antag att jag säger till en kollega som inte var i kammaren när riksdagsmannen A höll sitt anförande: Jag rekommenderar dig verkligen att läsa talet i snabbprotokollet. Och jag gör den rekommendationen med förhoppningen att våra stenografer som vanligt inte bara har gjort en yrkesskicklig prestation. Vad menar jag? Jo, jag vill peka på den unika konsten, som är ett adelsmärke för riksdagsstenograferna, dvs. landets skickligaste stenografer, att stenografera och redigera så att min kollega får samma budskap, trots att han endast läser om det i snabbprotokollet. I tidningen Stenografen fanns i nr 17-18 år 1971 artikeln ”Virför håller dom fortfarande på och stenograferar?” Där skrev författaren Lars Axel Nilsson — tidigare anstäl! som riksdagsstenograf hos oss — att det gäller att överföra ett talat att anförande till skrivet språk — inte skriftsspråk — helst på ett sådant sätt att talaren tycker att referatet är ordagrant. Det lär han inte tycka om det är ordagrant. Och jag skulle vilja lägga till, att när ett talat anförande skall bli ett skrivet anförande, får det inte heller bli något slags färglös normalprosa. Lars Axel Nilsson anförde vidare i sin artikel att redigeringen bör innebära att direkta språkfel rättas och i första hand avse formuleringarna, inte sakinnehållet. En erfaren redigerare kan automatiskt rätta till de välkända talspråksvändningarna, där det behövs. Det finns en demokratisk aspekt på frågan om hur mycket redigering som skall tillåtas. Riksdagsman X för fram sina idéer och förslag med stor verbal skicklighet. När han eller hon talar är det lätt att vara riksdagsstenograf. Åhörarna och läsarna av protokollet nås utan svårighet av denna riksdagsmans budskap. Riksdagsman Y är också en riksdagsman med gedigna politiska kunskaper, lång erfarenhet, goda idéer och förslag. Hans eller hennes verbala förmåga är emellertid dålig. Man förstår andemeningen när man lyssnar på honom eller henne, men stenograferna har svårt att utarbeta snabbprotokollet, så att det blir lättbegripligt och så att läsarna nås av riksdagsman Y':s politiska budskap. Antag i det här praktikfallet att kammarens regler bara tillåter redigering när det är ”uppenbart nödvändigt”. Antag vidare att den som skall ge besked om hur ordet ”uppenbart” i det här fallet skall tolkas, ger uttryck för sin grundinställning, nämligen att ”uppenbart nödvändigt” innebär att man bara skall sätta prickar över å, ä, ö, kommatecken och liknande. Eller att redigering skall begränsas till klara och entydiga felsägningar som exempelvis när f.d. riksdagsmannen Stellan Arvidsson i en skoldebatt kallade mig för ”herr Wennerström” — vilket jag då inte tyckte om, eftersom Wennerströmsaffären pågick. Jag hoppas, herr talman, att jag nu klargjort min inställning. Vill man slå vakt om demokratin och yttrandefriheten måste man ge uttrycket ”uppenbart nödvändigt” en vid tolkning. Jag är övertygad om att en ganska stor majoritet i kammaren står bakom detta. Herr talman! Jag avslutar gärna mitt anförande som en tidigare riksdagsman gjorde när han uttryckte sin glädje och tacksamhet över att han fått göra ”sin syn hörd”. Jag yrkar således inte bifall till utskottets hemställan under mom. 11, utan jag är mycket glad över att ha fått göra ”min syn hörd”.

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att begära ordet en gång till i denna fråga. Det var ett roligt och intressant anförande som Alf Wennerfors höll här, och tänkvärt. För om man lägger ansvar på människor och riksdagsledamöter att uttrycka sig på ett begripligt sätt så tror jag att vi riksdagsledamöter också kan göra det och att det är det vi har sagt som står i protokollen. Jag trof att vi skulle kunna skärpa upp riksdagsdebatterna, och jag tror inte att det är så farligt med talspråk nedskrivet. Jag har läst många Värmlandshistorier, eller historier på Göteborgsmål, som har varit riktigt roliga just på grund av att man har dialektaloch talspråket med. Jag yrkar ännu en gång bifall till vår reservation i detta ämne.
Herr talman! Det skulle vara mig djupt främmande att ge en rekommendation till riksdagsstenograferna. De har verkligen en yrkesskicklighet i sitt ämbete som ingen av oss här besitter. Men jag skulle ändå vilja skicka med några ord på vägen om att de kunde pröva några gånger att rakt av skriva ner vad Hans Leghammar vräker ur sig här i kammaren. Då får vi se hur vackert talspråk blir i skrift.
Herr talman! Det är ungefär det jag säger, Birgit Friggebo. Jag tror inte att jag är bättre eller mer skärpt än vad du är, nu kom det igen, men jag tror att det kan vara rätt bra att ha en så ordagrann översättning som över huvud taget går att ha och att vi kan skärpa upp oss så att det blir begripligt. Och det gäller givetvis även mig.
Herr talman! Jag ber Gud bevara svenska folket från att läsa vad jag på talspråk vräker ur mig i denna kammare. Jag är mycket tacksam för att stenograferna förskönar talspråket så att det efteråt t.o.m. blir en njutning för mig själv att läsa det.

Mr speaker! Today is a day of sorrow. Today we are discussing a new law that says that Swedish citizens no longer shall be able to read and understand Swedish laws. From now on a great number of them will be in a foreign language. We in the Green party mean that this is outrageous. Herr talman! Så kanske det skulle kunna låta i den svenska riksdagen i framtiden, eftersom vi nu är i färd med att fatta beslut om att utländska avtal oöversatta skall lyftas in som svenska lagar. Den svenska översättningen blir inte lag, om det nu kommer att finnas en översättning, utan det är den utländska avtalstexten som blir lag. Detta är faktiskt väldigt dåligt. I Sverige gäller svensk rätt. Svensk rätt återfinns bl.a. i lagar. Det är riks dagen som stiftar lag. Riksdagen är folkets främsta företrädare. I lagar uppställs regler som gäller för enskilda, näringsliv, myndigheter och domstolar. Sverige träffar överenskommelser med andra länder och mellanfolkliga organisationer. En sådan överenskommelse är som regel inte direkt tillämplig i Sverige. Den är inte svensk rätt. För att en överenskommelse skall bli svensk rätt, och gällande i Sverige, krävs att riksdagen genom lag beslutar om detta. I princip står följande metoder till buds: 1. Innehållet i en konvention överförs i tillämpliga delar till svensk lag. Detta innebär att konventionstexten omarbetas och infogas i det svenska lagsystemet, varvid svenskt språkbruk används . 2. I en särskild lag föreskrivs att konventionen skall gälla direkt i Sverige . En konvention kan vara avfattad på svenska och på ett eller flera fftämmande språk. Den kan också vara avfattad på ett eller flera ffrämmande språk, men inte på svenska. Om en svensk konventionstext saknas kan efter inkorporering här i landet gälla regler på främmande språk, alltså; svensk rätt för svenskar, men inte på svenska. För några år sedan uttalade riksdagen, att om en konvention saknar svensk autentisk text, bör huvudregeln vara att transformationsmetoden skall användas. Riksdagen ansåg vidare att inkorporeringsmetoden kunde godtas om det förelåg särskilda skäl som talar för det. Det gäller exempelvis om reglerna huvudsakligen riktar sig till myndigheter eller särskilda grupper av enskilda för vilka det inte kan antas innebära några svårigheter att ta del av konventionstexten. Riksdagen framhöll att i ett sådant fall måste en omsorgsfullt utarbetad officiell översättning till svenska av konventionstexten ges ut parallellt med författningen. En sådan översättning är bara ett hjälpmedel, och inte en rättskälla. En annan uppfattning förekom bland moderaterna. Den utgick från rättsordningens grunder och man hävdade att som lagstiftningsmetod borde användas inkorporering av en svensk översättning av konventionstexten, men däremot inte en autentisk utländsk text. Inkorporering av utländsk konventionstext avvisades alltså helt från moderaterna. Nu behandlar vi ett förslag som i princip innebär att inkorporationsmetoden skall bli huvudregel i stället för den tidigare transformationsmetoden. Motivet för regeringens nya uppfattning är det pågående harmoniseringsoch integrationsarbetet med EG. Syftet är att de avtal som träffas med EG på ett snabbt och enkelt sätt skall kunna bli gällande rätt i Sverige. Regeringen förutsätter också att avtal inte skall vara avfattade på svenska. Det skall inte heller längre vara obligatoriskt med översättning till svenska om avtal har träffats på främmande språk. Dessutom vill man minska publiceringskraven. Förändringen kan uttryckas på följande sätt: I de fall då man tidigare fick använda inkorporation med svensk översättning som metod, vill man nu öppna för möjligheten att inkorporera utan svensk översättning. Någon klar gräns anges dock inte mellan översättningsbefriade och andra avtal. Som översättningsbefriade nämns särskilt utpräglat tekniska avtal. Ett accepterande av svensk lagstiftning på främmande språk medför att många människor i Sverige kommer att stängas ute från möjligheten att få reda på vilka regler som gäller här i landet. Inte heller riksdagens ledamöter, som i många fall inte är så bra på främmande språk, kommer att kunna läsa och förstå de utländska lagar som de beslutar skall gälla. Den moderata uppfattningen som kommit till uttryck i tidigare lagstiftningssammanhang tycker vi är bra. Frågan är om moderaterna nu, med hänsyn till sin EG-vänliga inställning, är villiga att vidhålla den. Jag betvivlar det. Risken är väl snarare överhängande att de av moderaterna åberopade ”rättsordningens grunder” även på denna punkt får ge vika för EG. Än en gång, jag tycker att det är skampligt att det skall bli så här. Vi har mycket svårt att förstå att de andra fem demokratiska partierna är villiga att utan vidare acceptera denna inkorporeringsmetod. I denna fråga hade jag för en gångs skull fäst ett stort hopp till moderaterna. Men icke — EG-guldet glimmar så kraftigt att tidigare väl avvägda uppfattningar nu försvinner. Jag har med intresse tagit del av förslaget till nytt partiprogram för det socialdemokratiska partiet. På s. 46 under p. 7 återfinns följande text: ”De samhälleliga förvaltningarna ska stå under demokratisk kontroll och arbeta enligt offentlighetsprincipen. Verksamheten skall utgå från de lagar och de beslut som fattas av politiskt ansvariga organ och i sin tillämpning bygga på rättssäkerheten för den enskildes integritet. Arbetet skall präglas av sakkunnighet och effektivitet. Språket skall vara enkelt och begripligt. Myndigheterna ska vara öppna och serviceinriktade mot medborgarna”. Detta är ett intressant aktstycke. Offentlighetsprincipen — det låter bra, men vi måste då få garantier för denna offentlighet. Lagar på utländska språk är ett hinder för offentlighetsprincipen, eftersom inte alla svenskar kan tyska, engelska, franska eller vilket annat språk som lagar nu kan bli avfattade på. Med andra ord är det ett klart avsteg från den uttalade principen. Dessutom vill regeringen minska publiceringskraven med den nya lagen. Då faller ju tanken på offentlighetsprincipen som ett korthus. Snyggt är det inte. Vackra ord blir till intet i den praktiska handläggningen. Rättssäkerheten talar man om. Hur kan det bli tal om rättssäkerhet om medborgarna inte förstår lagarna? Det kan vara svårt nog på vanlig lagsvenska, men hur blir det nu? Språket skall vara enkelt och begripligt. Det är ytterst tveksamt med tanke på de utländska språken. Det här sagda får nu tala för sig själv, och de som fattar beslut gentemot en god svensk tradition får stå där med skammen. Den nya lagen gör det möjligt att i ett enda slag ta in alla gamla EG-beslut i svensk lagstiftning. Det kallas P'acquis communautaire. Det är nämligen EG:s krav för att vilja förhandla med EFTA-länderna. Det är uppenbarligen detta som är meningen med den nya lagen. Hela denna sak smyger regeringen in bakom den sluga titeln ”om ändring i lagen om kungörande av lagar och författningar”. Allt är tydligen möjligt i dessa EG-hysterins dagar. Riksdagen har fått regeringens proposition 1989/90:14 om godkännande av Europarådsoch OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden m.m. Denna konvention är ett praktexempel på vad som fö restår oss. Nu skall vi som medborgare kunna förstå och läsa franska och engelska lagtexter, som är lag i Sverige. Den svenska översättningen blir inte lag. När får vi i glasnosttid ryska texter med kyrillisk skrift som svensk lag? Till yttermera visso avser man att trumfa igenom denna lag, som innebär att offentlighetsprincipen vid domstolsförhandlingar sätts ur spel. Som jag förstår strider det mot grundlagen. För integrationens skull vill man införa främmande rättselement i den svenska lagstiftningen utan debatt om avsikter och konsekvenser. Endast miljöpartiet de gröna motionerade och yrkade avslag på propositionen. Nu har andra partier blivit uppmärksammade på problematiken. I skatteutskottet, där ärendet nu ligger, har man beslutat att lämna över det till konstitutionsutskottet och justitieutskottet för yttrande. Vi har en mycket jesuitisk regering och kanske delvis en lika jesuitisk opposition. Vad gör folkpartiet som ofta vill framhäva sig som rättssäkerhetens beskyddare? Att säga nej till lagar på utländska språk är inte detsamma som att vilja avskärma sig från internationellt samarbete. Det innebär bara att vi måste värna om begripligheten i det svenska rättssystemet. Ja, det är som jag anförde i början på utrikes språk en sorgens dag. Kan vi hoppas på ett uppvaknande innan det blir för sent, och kan vi hoppas på att riksdagen samlar sig till ett försvar för begripliga lagar för oss i Sverige? Jag yrkar bifall till reservationen och avslag på hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag kommer att begära återremiss av detta ärende för lagrådsgranskning av propositionen. Om riksdagen beslutar enligt KU:s förslag får regeringen i undantagsfall kungöra lagar utan svensk översättning. Lagrådet såg 1984 mycket allvarligt på att en enda lag, nämligen lagen om internationell järnvägstrafik, direkt skulle överföras till svensk lag och bli gällande på originalspråket, s.k. inkorporation. Nu kan vi räkna med att tusentals lagar kommer att inkorporeras. Lagrådet var således skeptisk till inkorporation och menade att transformationsmetoden var att föredra, vilken innebär att den internationella överenskommelsen omarbetas till svensk författningstext. Jag citerar ur KU:s betänkande 18 s. 4: ”Om särskilda skäl talar för det borde dock enligt lagrådets mening i undantagsfall inkorporationsmetoden kunna få begagnas men som en förutsättning härför syntes dock böra uppställas att en omsorgsfullt utförd svensk översättning av överenskommelsen åtföljer författningstexten då denna kungörs. En ledamot uttalade en annan mening och anförde att starka principiella skäl talade mot att konventionstexten i fråga fördes in i svensk rätt genom inkorporation.” Sveriges harmonisering med EG gör denna fråga i hög grad aktuell. EG har antagit ett omfattande regelverk som brukar kallas 'acquis communautaire. Vid utrikesutskottets sammanträde i går berättade Belfrage vid UD:s handelsavdelning, att EG nu lämnat en lista på vilka av dessa lagar som lämpligen borde antas av EFTA-ländernas parlament. Regeringens chefsförhandlare med EG, Dinkelspiel, omtalade för centergruppen i går att vi kan vänta oss att ett tusental EG-lagar och förordningar direkt kommer att överföras till svensk lag och bli gällande på originalspråket, s.k. inkorporation. I ljuset av denna information, som inte var spridd när KU justerade sitt betänkande, blir regeringens förslag att i undantagsfall tillåta inkorporation utan översättning ännu mer betänklig. Lagrådet har mig veterligen inte granskat den nu aktuella propositionen. Det bör lagrådet göra. Jag kan inte se att det behöver vara någon brådska med denna lagändring. Herr talman! Jag yrkar återremiss av KU:s betänkande 1989 90:12 om ändring i lagen om kungörande av lagar och andra författningar till lagrådet för granskning.

Herr talman! Jag kan inte, när jag kommenterar detta, utgå från annat än den proposition som ligger på riksdagens bord, de motiveringar som har framförts i propositionen och de uttalanden som har gjorts från konstitutionsutskottets sida med anledning därav. För min del vill jag säga att jag står fast vid — jag var själv med — vad vi sade år 1985. Då gjordes från utskottets sida en ingående analys av det grundlagsenliga i inkorporationsmetoden och av det lämpliga i att använda denna metod i olika sammanhang. Riksdagen ställde sig bakom de uttalanden som då gjordes. Det framhölls då att det borde eftersträvas att internationella överenskommelser som Sverige träffar och som skall införlivas med svensk rätt om möjligt också skall ha svensk text. Är detta inte fallet borde som huvudregel transformationsmetoden användas, dvs. överenskommelsen skall omarbetas till svensk författningstext. I undantagsfall när det finns särskilda skäl sade man att inkorporering borde kunna ske. Man tänkte då på regler som riktar sig huvudsakligen till myndigheter och särskilda grupper av enskilda, som inte har svårigheter att ta del av konventionstexten. Även om så är fallet borde dock en översättning utges parallellt med författningen, i varje fall borde detta ovillkorligen ske om författningen riktar sig till en bredare allmänhet. Det lagförslag som vi nu behandlar bygger helt på dessa principer. Det är ingalunda fråga om någon förändring i synsätt. Jag vill citera den föreslagna lydelsen av 14 §: ”En överenskommelse som inte har svensk text skall kungöras tillsammans med en svensk översättning, om inte särskilda skäl föranleder något annat.” Utskottet har gått in på detta i sin skrivning och preciserat sig. Utskottet hänvisar till vad som sades i konstitutionsutskottets betänkande till riksmötet 1984/85: ”Enligt utskottets mening saknas anledning att nu frångå den bedömning som då gjordes. Utskottet vill emellertid framhålla vikten av att en översättning utelämnas endast i undantagsfall såsom när konventionen riktar sig till personer med speciella fackkunskaper, för vilka det inte kan antas innebära några svårigheter att ta del av konventionstexten och denna saknar vidare allmänt intresse.” Detta är vad vi står för. Det betyder inte att vi öppnar något såll för tusen tals lagar, som här har påståtts. Det är samma skarpa regler som tidigare. Jag vill starkt understryka, såsom utskottet har påpekat, att översättning skall göras när författningen har ett allmänt intresse. Därmed tycker jag också att man tillgodoser högt ställda krav på rättssäkerheten. Med anledning av Birgitta Hambraeus yrkande om återremiss vill jag anföra att regeringen formellt inte har skyldighet att höra lagrådet inom detta ämnesområde. Men jag tycker att man ändå kan diskutera det. Vi är ofta av den meningen att lagrådet bör höras. Viktigare är emellertid att detta lagförslag inte står i motsatsställning till det som utskottet beslöt uttala 1985. Beslutet föregicks vid det tillfället av en lagrådsgranskning. Med den motiveringen vill jag yrka avslag på hemställan om återremiss.
Herr talman! Olle Svensson säger att han utgår från propositionen och det som var känt vid den tid ni behandlade den. Det är naturligtvis det enda naturliga. Men jag skulle vilja fråga Olle Svensson en sak. Vi har i utrikesutskottet och i går i en av riksdagens partigrupper fått information från dem som arbetar med EG-integrationen. Det visar sig att man kommer att rekommendera inkorporering av tusentals lagar och förordningar. Detta är någonting som inte var känt när konstitutionsutskottet behandlade detta ämne. Jag vill fråga Olle Svensson om det inte vore lämpligt att godta yrkandet om återremiss och låta lagrådet se på inkorporationsmetoden i det nya sammanhanget att tusentals lagar och förordningar kommer att inkorporeras i samband med EG-integrationen.
Herr talman! Jag tycker att detta är en mycket viktig fråga, eftersom den har så mycket att göra med begripligheten av våra lager, att flertalet svenskar skall kunna förstå det som styr deras liv. Har man tidigare i olika sammanhang uttalat att lagar skall vara lättlästa och begripliga, har jag svårt att förstå att man kan acceptera någon form av massinkorporering av dessa EG lagar, som uppenbarligen kommer att ske. I ett vidare internationellt samarbete, något som vi tycker är alldeles utomordentligt, kan man faktiskt föreställa sig att det ställs krav på alla möjliga olika språk, med olika sorters alfabet. Jag tror att svårigheten för svenska folket att hänga med i de här svängarna kommer att bli betydande i framtiden, om man går på denna linje. Det är därför vi har velat avvisa denna proposition och detta betänkande. Det enda rimliga i praktiken är att man accepterar transformationsmetoden, för att verkligen göra det begripligt för svenska folket. Jag har mycket svårt att förstå att man skall behöva acceptera detta, särskilt med tanke på det intensiva EG-arbetet, när vi står inför något av en massinkorporation. Jag tycker att detta är en olycklig utveckling. Därför vill jag än en gång yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Vi står bakom denna lagstiftning med dess restriktiva innehåll. Det behövs inte att lagrådet på nytt upprepar vad man sade 1985. Denna lagstiftning bygger på samma grund som vårt ställningstagande 1985. Det finns ingen risk för att man med stöd av denna lagstiftning öppnar de förskräckliga perspektiv som det här talades om. Denna lagstiftning är fullständigt klar på den punkten: Vi står fast vid vad som sades 1984/85, och vi framhåller vikten av att en översättning utelämnas endast i undantagsfall. Det är innebörden i denna lagstiftning. Därför yrkar också jag avslag på hemställan om bifall till reservationen och hemställan om återremiss till utskottet.
Herr talman! Avsikten är helt klar, att konstitutionsutskottet vill att översättning skall utelämnas enbart i undantagsfall. Men när man samtidigt från sakkunnigt håll får höra att användande av denna metod i stor skala planeras och att det är den metod som rekommenderas från sakkunnigt håll i EG integrationssekretariatet, verkar det som om vi har ett svagt skydd i lagtexten. Kvar står en önskan om att översättning skall utelämnas endast i undantagsfall. Lagtexten talar inte uttryckligen om att detta skall ske mycket restriktivt, vad jag förstår. Därför skulle jag vilja vädja till utskottets ordförande att än en gång se på propositionen i ljuset av att denna metod skulle kunna användas i stor skala och även låta lagrådet se på propositionen i det ljuset.
Herr talman! Denna planerade massinkorporation kallar Olle Svensson för förskräckliga perspektiv. Det är just precis vad det är. Jag tycker att den insikt som han här gav uttryck för borde vara en varning inför det som förestår oss och att han därför borde ansluta sig till miljöpartiets reservation och begära att denna proposition återsänds. Tänk på det som sades — ”förskräckliga perspektiv”! Det är faktiskt ett erkännande av denna kommande situation. Tack för ordet.
Herr talman! Jag talar om förskräckliga perspektiv när de båda andra talarna gör gällande att UD-tjänstemän kan sätta sig över den lagstiftning vi fastställer här i riksdagen. Jag säger klart ifrån att den lagliga grunden är den restriktiva inställning som vi har. Sedan får tjänstemän i integrationskommittéer ha vilken uppfattning som helst. Det är riksdagen som bestämmer detta. Skall det bli nya förutsättningar, och drömmer man om det, då får man gå till riksdagen och begära det och övertyga riksdagen. Jag rekommenderar riksdagen att anta detta förslag. Det innebär restriktivitet. Vi står fast vid den uppfattning vi hade 1984/85. Det framgår klart av betänkandet.

Herr talman! Jag blir litet konfunderad över denna debatt. Inte minst tycker jag att Carl Frick spelar rollen av panikmakare. Han talar om de andra partierna som jesuiter och bluffmakare och säger att det pågår dolska processer bakom ryggen på miljöpartiet. Jag har studerat miljöpartiets reservation. I den säger man att dessa överenskommelser som regel bör få en svensk originaltext. I utskottsmajoritetens skrivning står däremot att dessa överenskommelser får utelämnas endast i undantagsfall. Jag skulle gärna vilja veta skillnaden mellan uttrycken som regel och i undantagsfall, detta med tanke på de väldigt hårda ord som Carl Frick har använt om de fem andra partiernas agerande i konstitutionsutskottet. I samband med att miljöpartiet väckte sin motion och sedan fogade sin reservation till betänkandet har jag funderat över om det ligger något i detta. Jag har haft svårt att riktigt begripa vitsen med miljöpartiets agerande. Men nu talar Birgitta Hambraeus i denna fråga; såvitt jag förstår talar hon för hela centergruppen eftersom vi här inte har hört någon annan åsikt från centerpartiet. Hon säger att centerpartiets riksdagsgrupp i går blev orolig över hur det förhåller sig med detta och att denna fråga måste bli föremål för lagrådets granskning. Det är ju inte så bråttom med detta ärende, utan jag tycker nog att vi kan gå med på det förslaget. Även vpk-gruppen accepterar att frågan återremitteras till konstitutionsutskottet. Vi kommer alltså att rösta för en återremiss om det förslaget väcks här under debatten.
Herr talman! Anledningen till att vi i miljöpartiet har reagerat såsom vi har gjort är faktiskt den oro vi känner angående den massinkorporering som vi har förstått är på gång. Det är helt enkelt detta som är grunden till att vi vill att riksdagen skall avslå förslaget. Vi menar nämligen att det helt enkelt är en mycket olycklig utveckling. På grund av de kontakter som flera av partiets medlemmar har haft med personer nere i Bryssel har vi förstått att detta är en möjlighet. Dessutom har det ju i svensk press funnits ett stort antal artiklar om just möjligheten att inkorporera det som kallas I'acquis communautaire för att över huvud taget kunna få i gång förhandlingar mellan EG och EFTA. Det är därför vi har reagerat på detta och sett det som ett hot mot begripligheten i de svenska lagarna.

Herr talman! Det är väldigt ofta jäktigt i det här huset. Många frågor skall diskuteras. Centerns riksdagsgrupp tog upp denna fråga i går, men vi hann inte diskutera den och har inte fattat något beslut om hur vi skall förhålla oss till återremissyttrandet. Ingen i gruppen talade vid mötet emot att vi skulle yrka på återremiss. Var och en i centergruppen kommer att rösta efter eget avgörande. Bo Hammar säger att vpk har varit för förslaget, och han anser att miljöpartiet har en konstig uppfattning. I och för sig skall inte jag svara för miljöpartiet, men jag vill påpeka vad som står på s. 2 i utskottsbetänkandet. Man säger där att man nu inte längre kommer att arbeta med den restriktiva inställningen till frågan om en inkorporering, utan själva motivet för lagförslaget är att det vad gäller ”integrationsarbetet med EG i framtiden kan bli aktuellt att i större utsträckning än hittills inkorporera i stället för att transformera de avtal som ingås med EG”. I och med detta har alltså också utskottet markerat att det är fråga om någonting nytt och att det beslut som fattades 1985 inte längre står fast. Således bör en återremiss ske, det är alldeles nödvändigt. Vi har ingen brådska med ärendet.